Fru talman! Dagens debatt handlar om ett utskottsinitiativ om att Sverige borde köpa vaccin på egen hand. Jag kan lova att regeringen, vaccinsamordnaren Richard Bergström och EU med flera är och har varit besvikna och frustrerade, framför allt över strulet med Astra Zenecas utlovade leveranser som minskat kraftigt. Det hela har gått så långt att det troligen blir en rättsprocess mot läkemedelsföretaget via EU. Vaccination mot den lömska covid-19-sjukdomen är ett ljus i tunneln. Vi har alla kämpat och gjort stora uppoffringar under pågående pandemi, som hittills varat i drygt ett år. Särskilt smärtsamt är det för alla de anhöriga som har mist nära och kära. Pandemibekämpning och vaccination är en oerhört prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna gjort historiska satsningar på sjukvård, omsorg, företag och så vidare. Det har alltså inte rått brist på ekonomiska resurser för att bekämpa pandemin. Fru talman! Jag tänker nu i mitt anförande redogöra för hur regeringen har hanterat frågan om att säkra vacciner till Sverige mot covid-19. Redan i maj 2020 presenterade regeringen sin vaccinationsstrategi, som bestod av tre delar. Del ett handlade om det internationella samarbetet. Del två handlade om att anställa en vaccinsamordnare. Och del tre handlade om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vaccinationsplan. Regeringens vaccinsamordnare har ett stort eget mandat och bemyndigande att agera självständigt och undersöka alla möjligheter att införskaffa mer vacciner än vad EU:s gemensamma avtal ger. Flera gånger har vaccinsamordnaren tydligt redogjort för att han inte haft några begränsningar att själv agera och återkoppla till regeringen och departementet. Jag har ett stort förtroende för vår vaccinsamordnare. Dessutom har han specifik kompetens inom läkemedelsområdet. Jag tycker att hans arbetssätt är oerhört transparent och informativt. Fru talman! Folkhälsomyndigheten har tagit fram en operativ plan och prioriteringsordning. Tillsammans med regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har de löst uppgiften på ett bra sätt hittills. Vid ett flertal tillfällen har regeringen tillsammans med SKR tecknat överenskommelser som säkrar att vaccinet kommer ut till varje medborgare som önskar det. Sverige beslutade tidigt att vara med i EU-gemensamma upphandlingar för att på så sätt säkra tillgången till vaccin och få tillgång till olika vacciner, för ingen visste då vilka vacciner som skulle fungera och bli godkända av läkemedelsmyndigheten. Fru talman! Regeringsföreträdare tog tidigt kontakt med vaccintillverkare. Internationella samtal fördes. Och Sverige tog som vanligt på sig en stor roll inom EU för att säkra vaccin. Inom ramen för EU har avtal tecknats med flera olika läkemedelsföretag som tillverkar vaccin. I dagsläget är fyra olika vacciner godkända, och ytterligare tre vaccinationskandidater granskas. Ser man till volymen i våra avtal är de väl tilltagna. Avtal har tecknats för betydligt fler doser än vad som behövs inom EU. Skälen är att man vill säkra kommande eventuella påfyllnadsdoser, kunna utveckla nya vacciner mot eventuella mutationer och kunna dela med sig till andra behövande länder. Även andra vacciner, som exempelvis det ryska vaccinet, undersöks av såväl oss som EU. Vi har fått tydliga besked om att det i dagsläget inte finns några fler säkra och godkända vacciner att tillgå. En hel värld söker med ljus och lykta efter vacciner. Alla möjligheter tas till vara. Fru talman! Över 2 miljoner människor i Sveriges befolkning har fått vaccin, minst en dos. Efter en trög start har vaccineringen kommit igång ordentligt. Vi räknar med en halv miljon doser per vecka under maj, juni och juli. Vaccinsamordnaren bedömer att alla över 18 år som vill bli vaccinerade kommer att ha fått åtminstone sin första dos före juni månads slut. Regeringens tidigare målsättning var att alla skulle ha erbjudits en dos senast den 15 augusti. Fru talman! Ärligt, ledamoten Johan Hultberg, vad mer kunde ha gjorts? Det skulle vara intressant att veta vilka alternativ som saknas. Jag tycker att frågeställningen och utskottsinitiativet inte är relevanta nu. Vi kan nu alla börja glädjas åt att vaccineringen stormar fram och att vi börjar se målsnöret när det gäller eländet. Men innan dess måste vi alla hålla i och hålla ut ett tag till, som statsministern säger. Jag yrkar bifall till vår gemensamma reservation och avslag på förslaget om utskottsinitiativet, fru talman.

Fru talman! Pandemin har slagit stenhårt mot Sverige, Europa och världen och försatt oss i ett väldigt bekymmersamt läge. Det finns all anledning att vara kritisk på ett antal punkter kring hur den svenska regeringen har hanterat situationen. Centerpartiet var nog det första parti som gick ut och var kritiskt till hur regeringen hade valt att agera. Det gjorde vi redan våren 2020. Det finns fortfarande all anledning att vara kritisk. Man kan, fru talman, kritisera att regeringen inte har säkrat en vaccinationskapacitet i ett läge där vi riskerar att få väldigt många människor som ska vaccineras under en kort tid under sommaren. Här har regeringen över huvud taget inte plockat fram någon plan B. Man kan vara kritisk till hur smittspårningen har gått till i Sverige. Regeringen har inte sett till att det finns tydliga riktlinjer för landets smittskyddsläkare i fråga om vad som gäller, hur snabbt det ska gå, på vilket sätt man ska jobba och vilka metoder som ska användas. Här finns det all anledning att vara kritisk mot regeringen. I dag hör vi diskussionen från Europaparlamentet, där man ska diskutera vaccinationspassen eller de gröna passen. Här finns det också anledning att vara kritisk till hur den svenska regeringen har agerat. Det känns ytterst skakigt huruvida vi den 1 juni kommer att ha vaccinationspass eller gröna pass på plats som svarar upp mot de krav som EU kommer att ställa. Det finns ytterligare anledningar att vara kritisk till hur man har organiserat vaccinationen vad gäller riskgrupper. Man har inte haft tydliga direktiv i landet om vilka grupper det är som ska räknas som riskgrupper och inte. Jag träffade en förtvivlad barnkardiolog som sa att här förutsätts att jag själv ska sitta hemma på mitt sjukhus och bestämma huruvida barn som är opererade för komplicerade hjärtfel ska räknas som riskgrupp eller inte. Det är fullständigt omöjligt. De här föräldrarna har kontakt med föräldrar i andra regioner, och man fattar andra beslut i Västerås, Örebro och Uppsala. Detta försätter oss i en helt omöjlig situation, helt enkelt beroende på att regeringen inte har varit tydlig i sina direktiv. Fru talman! På ett område finns dock ingen anledning att kritisera regeringen, och det är hur man har agerat vad gäller att se till att säkra tillgången till vaccin. Det var ett helt korrekt ställningstagande att fatta beslut om att inte gå fram som enskild nation utan att göra det här tillsammans med EU. Jag kan bara tänka mig situationen att vi som ett av de mindre länderna i Europa skulle få slåss mot USA och andra stora europeiska länder för att säkra upp vaccintillgången i Sverige. Det här var ett klokt beslut, även om det förstås försatte oss tillsammans med övriga EU-länder i ett antal bekymmer. Det var också väldigt klokt att utse Richard Bergström till vaccinsamordnare, en av Sveriges främsta experter och tidigare chefstjänsteman på LIF med ett starkt renommé ute i den europeiska läkemedelsindustrin. Det var ett klokt beslut, och dessutom har det gett Sverige en unik position vad gäller att kunna påverka det här. Därför blir man förvånad över detta utskottsinitiativ om att kritisera det svenska ställningstagandet, som kammaren ska fatta beslut om senare. Det är för mig helt obegripligt. Man för fram kritik på flera områden. För det första kritiserar man att Sverige över huvud taget gemensamt gick ihop genom EU, vilket är obegripligt. Hur man kan se att Sverige skulle ha kunnat hantera detta på egen hand kan jag inte förstå. Den andra kritikpunkten handlar om att Sverige i alla fall borde ha försökt tillskansa sig ytterligare vaccindoser på andra sätt, utanför EU-samarbetet. Vi kallade Richard Bergström och även regeringen till utskottet för att fråga om det är så att vaccinsamordnaren har ett fullt mandat att göra allt som står i hans makt för att se om det någonstans på någon hylla finns ytterligare vaccindoser som vi skulle kunna få till Sverige. Vaccinsamordnarens svar på det var tydligt: Jag har ett fullt mandat, kanske inte att göra svarta affärer och förstås inte att upphandla vacciner som inte är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men därutöver har vaccinsamordnaren fullt mandat. Problemet är att hela världen skriker efter vaccin, så det finns inget ytterligare vaccin att upphandla - om man inte gör som Ungern och köper Sputnik från Ryssland eller använder sig av Sinovac från Kina, alltså vacciner som inte är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Det var väl den inspirationen som fick Moderaterna att lägga fram det här utskottsinitiativet. När leveranserna försvårades från Astra Zeneca, vilket skapade stora problem och nu sannolikt leder till en rättslig process, tog ju Österrikes förbundskansler och Danmarks statsminister initiativ till att åka till Israel för att diskutera om man inte kunde få köpa lite grann av deras vaccin från Pfizer. De fick dock åka tillbaka med svansen mellan benen och konstatera att det man kanske skulle kunna åstadkomma är att tillsammans med Israel på sikt bygga en vaccinfabrik i Danmark. Eller så blev de kanske inspirerade av Orbán i Ungern som tog initiativ till att man där minsann skulle vaccinera med ryskt och kinesiskt vaccin utan några problem. Konsekvenserna ser vi i dag: Man har vaccinerat en väldigt stor andel av den ungerska befolkningen, men dödstalen sjunker över huvud taget inte på samma sätt som de gör i de länder som använt sig av godkända vacciner. Det kanske var den vägen som en del partier såg framför sig. Ett ytterligare exempel, som också är helt obegripligt och som finns i utskottsinitiativet, är att Sverige skulle ta initiativ till att omfördela vaccindoser inom EU så att Sverige kunde få fler. Ni kommer ihåg diskussionen för kanske två månader sedan. Vissa länder i Europa - Slovakien, Tjeckien, Ungern - hade inte beställt så många doser som de hade rätt att beställa. De hade huvudsakligen beställt Astra Zenecas vaccin och inte så mycket av de andra. Det är klart att det blev bekymmersamt för dem när de inte fick tillgång till vaccin för att kunna vaccinera sin befolkning. Då förde man på tal: Kan vi inte omförhandla så att vi - som inte fattade det kloka beslutet som Sverige och andra länder gjorde att beställa tillräckligt mycket för den egna befolkningen - skulle kunna få lite mer av ert? Det samfällda svaret från Sverige och de andra var: Nej. Lagt kort ligger. Vi omfördelar inte. Nu finns det alltså partier i Sveriges riksdag som tycker att en omfördelning skulle göras men då utifrån att vi som i dag får lika mycket som alla andra länder skulle få ännu mer. Fru talman! Jag och Centerpartiet har varit långt framme när det gäller att kritisera regeringen för alla brister i hanteringen av pandemin. Men, fru talman, det här är ett utskottsinitiativ som helt och hållet saknar substans. När riksdagen ställer sig bakom detta leder det inte till någonting annat än ett tomt klubbslag i Sveriges riksdag som inte påverkar den pågående vaccinationen, vilket det skulle ha gjort om vi i stället hade riktat kritiken mot rätt punkter. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Sverige har problem med sitt styrsystem under den här pandemin. Vi har 21 kockar i soppan i stället för en nationell styrning, och det måste vi se till att vi får vid nästa kris i Sverige. Det vill jag inleda med. Den 14 april fick jag min första spruta mot covid-19, en spruta från Astra Zeneca. Ett år tidigare satt vi i tv-soffan i ett folktomt Stockholm och tittade på Tom Brittons graf över smittspridningen. Vi lyssnade på Giesecke, Tegnell, Björn Olsen och andra pandemiexperter. Då hade jag inte målbilden klar för mig - att vi skulle ha ett vaccin ett år senare. Det är väldigt stort, fru talman, och har möjliggjorts för att det just är en pandemi som hela världen är indragen i, både de fattiga och de rika delarna. Därav farten i forskningen och i framställningen - vid virus som enbart drabbar fattiga delar av världen brukar inte uppställningen vara total. Jag vill tacka all världens forskare som har gjort det här möjligt, för det är fantastiskt. Fru talman! Sverige hade aldrig kunnat göra som Israel, som har fungerat som ett levande laboratorium genom en överenskommelse med Pfizer om att dela med sig av data i utbyte mot att få köpa 10 miljoner doser i början när vaccinet kom. Det handlar om uppgifter om biverkningar och skyddseffekter i olika befolkningsgrupper. De var först ut. Vaccinet var relativt oprövat. Det var djärvt. Vi hade heller inte kunnat göra ett nödgodkännande som Storbritannien gjorde för vaccinering. Jag tror inte att vår befolkning hade köpt det. Inget parti, vad jag vet, lade fram en egen modell för inköp av vaccin, även om jag svagt minns att något parti ville lägga alla ägg i Astrakorgen. Astra har tyvärr enbart levererat 30 miljoner vaccindoser under det första kvartalet mot utlovade 100 miljoner doser. Nu blir det rättslig process av det, och det är väl bra. Att göra en större upphandling när det gäller vaccin är naturligtvis helt uppenbart bättre än att alla EU-länder hade gått in och gjort sin egen lilla upphandling. Ju större body desto bättre. Ju fler vacciner desto bättre. Jag anser att EU var ganska sena på bollen, men nu rullar vaccineringen på. Så var dock inte fallet den 3 mars när vi i Vänsterpartiet skickade in vårt utskottsinitiativ. Vi är helt beroende av läkemedelsbolagen, och pandemin har visat att det är vanskligt. Dock lär vi oss ständigt något. Läkemedelsbolagen får inte diktera vaccinpolitiken eller strategin på det sätt som hittills har varit fallet. EU har varit med och finansierat en stor del av framtagandet av vaccinet, men trots det tillhör patenten bolagen och kontrakten är fortfarande i stora delar hemliga. Uppgifter om produktionskostnader, offentliga bidrag, effektiviteten och säkerheten för vacciner och läkemedel bör vara offentliga. Regeringen måste också driva att EU i WTO ska bifalla begäran om att släppa på patenten och garantera tekniköverföring för att öka den globala tillgången på vaccin. Det är absolut nödvändigt, fru talman. Den 3 mars lade vi fram vårt förslag till utskottsinitiativ. Det var efter en period av försenade leveranser av vaccin. Det var ett skakigt läge, vill jag påstå. Det förslag till utskottsinitiativ som Vänsterpartiet lade fram hade följande lydelse: Sverige, Europa och världen behöver vaccin mot covid-19 för att förhindra sjukdom, död, arbetslöshet och fattigdom. Vid flera tillfällen har leveranser av vaccin blivit kraftigt reducerade, trots ingångna avtal mellan EU-kommissionen och läkemedelsbolagen. Detta har inneburit att regeringens plan för vaccinationer har försenats. Jag anser att det finns en stor risk för att Sverige och EU har haft en för naiv inställning till de kommersiella läkemedelsbolagens vilja och förmåga att leverera i den utsträckning man har kommit överens om. Jag anser därför att regeringen genom vaccinsamordnaren bör undersöka hållbarheten i de utlovade leveranserna och skyndsamt meddela utskottet om utfallet. Vidare bör regeringen, om företagen som EU har ingått avtal med inte kan leverera vaccin enligt avtal, även undersöka möjligheten till alternativa vägar för att få fram godkänt vaccin för bekämpningen av covid-19. Detta framförde vi den 3 mars. Sedan har det rullat på. Fru talman! De alternativa vägarna är inte jättemånga, men självklart ska regeringen ha stenkoll på vägar vi kan gå om det blir nytt strul med EU-upphandlingen och leveranserna. Egenproduktion av vaccin eller ett nordiskt samarbete skulle ge oss större frihet och trygghet. Jag läste i dagens DN att Danmark nu tittar på egenproduktion, och jag tror att fler länder kommer att göra det. Vi måste vara förberedda på ett helt annat sätt när nästa kris rullar in - när nästa pandemi rullar in. Fru talman! Konsekvenserna av pandemin har slagit hårt mot alla samhällen i form av mänskligt lidande som direkt följd av sjukdomar och även ekonomiskt. Redan i september varnade läkemedelsproducenterna för att produktionen av vaccin inte skulle vara tillräcklig för att täcka det globala behovet. Det skulle dröja till 2024 innan hela världen skulle få tillgång till vaccin. Mutationerna kommer att hagla innan hela världen har tillgång till vaccin, och vi kommer att leva i skuggan av covid-19. Det här kan drabba även Sverige hårt. Hela världen måste ses som en enhet, och hela världen måste vaccineras snabbt - det är ett måste. En undersökning från Northwestern University visar att dödligheten i världen kan minska med 61 procent om de första 2 miljarderna doser av vaccinet distribueras proportionellt i världen. Men om doserna distribueras bara i de 50 rikaste länderna skulle dödligheten minska med enbart 33 procent. Därför anser Vänsterpartiet att regeringen måste trycka på, vara mycket tydligare och se till att fler kan bidra till produktionen och distributionen av vaccinet. Det är livsviktigt för världen och för Sverige. Detta är globalt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag delar mycket av ledamoten Karin Rågsjös synpunkter som hon framförde i sitt anförande. När det gäller gamla försyndelser i fråga om att civilberedskapen har monterats ned är alla partier lika skyldiga. Fru talman! Sverige håller nu på att bygga upp civilförsvaret igen, och vi är eniga i kammaren om att det behövs - tyvärr. Regeringen tittar också på olika möjligheter för hur vi kan säkra vaccinleveranser framöver. Vidare tittar regeringen på läkemedelsförråd och så vidare. Hela frågan som riksdagsledamoten Karin Rågsjö har tagit upp är på gång. Däremot funderar jag över hur ledamoten tänker i fråga om vad mer regeringen skulle ha gjort för att införskaffa vaccin. Vi har anställt en mycket duktig vaccinsamordnare, vi har goda kontakter inom EU och vi har haft kontakt med läkemedelsbolagen nationellt och internationellt. Vad mer kan göras i denna fråga?
Fru talman! Mikael Dahlqvist har ställt några frågor till mig. När det gäller sådant som är på gång, exempelvis diskussionen om egen vaccintillverkning och diskussionen om att det var fel att lägga ned skyddslager 2009, är vi helt eniga. Detta måste vi bygga upp igen. Vi måste bli självförsörjande, och vi måste stå fria. Richard Bergström har gjort ett fantastiskt jobb. Han har varit tydlig och klar. Däremot har EU varit sent på bollen. Kanske vaccinsamordnaren och regeringen skulle ha varit tydligare med att få fram mer fakta, tryckt på mer, sett till frågan om hur leveranserna ska upprätthållas. Det blev uppenbart något fel med just ett av kontrakten - tyvärr med det svenskägda Astra. Man kan som svensk känna lite skam över att Investors stora bolag skakade till så pass. Där tycker jag att regeringen ska lägga på mer för att få frågan mer genomlyst inom EU. Sedan är det förstås besvärligt inom EU med denna byråkratiserade EU-kommission, men jag hade önskat att regeringen hade legat på mer när det gäller leveransernas hållbarhet, förutsättningarna för produktion och så vidare. Det gäller också förutsättningarna för USA att exportera Astravaccin, vilket de inte gjorde. Det finns en mängd frågor att titta på. Det är alltid så i pandemidiskussionen att många sitter på läktaren - kanske även jag - och tittar ned. Man blir klok efter det att saker och ting händer. Men vi lär oss mycket dag för dag.
Fru talman! Jag tackar för svaret, Karin Rågsjö. Det är klart att man kan vara efterklok när man har facit i hand. Samtidigt tycker jag att det var en klok strategi av EU att göra en gemensam upphandling. Jag tycker nog ändå, fru talman, att EU via kommissionen har agerat ovanligt kraftfullt för att vara en så stor organisation. Dels offentliggjorde EU tidigt avtalet med Astra Zeneca, dels har EU fått medlemsländernas ja till att inleda en rättslig process mot företaget. Jag vet inte vad mer regeringen hade kunnat göra, Karin Rågsjö. Fru talman! Ett utskottsinitiativ är ett kraftfullt verktyg som ska användas med finess. I det här fallet har jag svårt att se varför man över huvud taget går fram med frågan. Vad skulle regeringen ha gjort som den inte har gjort i dag, Karin Rågsjö?
Fru talman! Jag anser att regeringen skulle ha tryckt på. Först och främst var EU sent på bollen när man slöt avtalen. Regeringen skulle ha tryckt på tidigare för att få fram fakta om möjligheterna till leveranser. Vad som har skakat är att bolagen inte hade koll på hur avtalen om leveranserna skulle efterlevas. Det gäller specifikt Astra. Det hade varit bra, och då kanske vi inte hade suttit och darrat i mars och april. Regeringen måste trycka på generellt inom EU för att hela världen ska vaccineras. Det är så viktigt. Det spelar ingen roll om Sverige vaccineras om inte Indien får vaccin, om inte Sydamerika får vaccin och om inte Afrika får vaccin. Då kommer vi att leva i skuggan av covid-19 i flera år. Det ska vi inte göra. Man kan göra bättre med internationella påtryckningar exempelvis inom WTO för att få bort patenten, leverera mer och göra saker och ting tillsammans. Det är nämligen förutsättningen för att vi ska komma loss ur det här greppet, förutsättningen för att arbetslösheten ska sjunka, förutsättningen för att barn i Afrika ska få sina andra vacciner - exempelvis mot mässling - som de inte får nu. Den här pandemin har enormt många följdverkningar, internationellt och nationellt. Det är därför det är så viktigt att man för en gångs skull har ett globalt samarbete och förstår att detta måste vi göra. Det kan inte bara vara de rika länderna som sitter på vaccinet. Vaccinet måste ut till alla länder. Först då kan vi lyfta på covid-19-handduken.

Fru talman! Jag tänker inleda brett. Vi har ju sett ett slags allmän politisk tendens till minskad tilltro till internationellt samarbete och internationella institutioner. Det var en trend som kanske började - eller peakade; jag vet inte - med president Donald Trump.

Här tycker jag att Sverige har agerat föredömligt. Vi har som den lilla, exportberoende och internationellt samarbetsberoende nation vi är jobbat med de institutioner som finns. Vi kan självklart vara kritiska mot EU. Varför skulle vi inte vara det? De är långsamma ibland. Det är omständligt och byråkratiskt. Men det är väl också lite det vi vill, för när man inte är överens är det ju vi som vill sakta ned saker - till exempel när man ska fatta gemensamma beslut på EU-nivå. Men låt oss gå tillbaka till detta med vaccinhanteringen. Vi kan i dag ta del av glädjande siffror. Vaccinationstakten ökar markant. Richard Bergström, regeringens vaccinsamordnare, var ute i medierna och presenterade de nya siffrorna: en halv miljon doser per vecka. Det är ju extremt glädjande. Det innebär också att regionerna, som har stått och stampat och frustat och längtat efter de här doserna, nu äntligen kan rulla ut den organisation som faktiskt har funnits på plats och finns på plats för en uppskalad vaccination. Här har jag, utifrån min grund i att ha tilltro till våra institutioner och våra gemensamma beslut, full tillit till att vi kommer att börja komma i kapp med vaccinationen, som initialt har gått långsamt. Så är det väl - en pandemi är per definition en kris, och för kriser kan man alltid öva. Det vet ju alla att innan man simmar får man hålla på med torrsim, och torrsim är inte alltid lika effektivt som att simma på riktigt. Det är en helt annan sak, en helt annan erfarenhet. Nu är vi inte på land, utan vi är i vattnet och måste lära oss att hantera vattnet och hitta vägen medan vi simmar. Då kan man välja att göra på olika sätt. Under hela den här pandemin har det funnits saker som det varit värt att kritisera i efterhand, när vi sitter med det totala facit eller ett halvt facit. Men som ledamöterna Anders W Jonsson och Mikael Dahlqvist förtjänstfullt förklarade före mig - jag tänker att jag inte behöver upprepa allt de sa i sina anföranden - har regeringen i den här frågan ändå gjort rätt. Man har haft dubbel och trippel säkring på det här. Att jobba på det viset innebär också att en strategi någonstans blir baktung, och det är det vi ser här. Hade vi satsat allt på ett kort hade vi säkert - med lite tur - kunnat få en leverans från ett företag, garanterat, om vi hade agerat som en enskild nation och slutit ett sådant avtal. Nu har vi i stället agerat med andra länder, och vi har en uppsjö av avtal med många leverantörer, vilket gör att vi säkrar upp. Jag fick en rapport från Chile. De har en vaccinationsgrad som nu är långt över 50 procent. Men de valde det kinesiska vaccinet, tror jag, och hos dem är pandemin i full blom. Sjukhusen är överfulla, och de har snart slut på syre. Det är för att det vaccinet inte klarar av mutationerna. Det är väl en illustration av hur en ensam nation som väljer att gå en egen väg och hitta en ensam lösning faktiskt inte klarar sig. I pandemin är ensam inte stark, utan ensam är svag och utsatt. Därför är det med lite förvåning jag ser på initiativärendet som ligger på bordet här, för vilka hyllor finns de här vaccinerna på? Jag tycker att det någonstans andas misstro mot hur regeringen har agerat - en misstro som inte bygger på något annat än att man vill minska tilltron till regeringen. Den har ingen substans i verkligheten, för det finns inga hyllor. Det finns inga lager med vaccin dit regeringens vaccinsamordnare kan åka och köpa vaccin. Därför blir det här i mina ögon väldigt märkligt. I bästa fall kan man väl säga att det handlar om att slå in öppna dörrar, och det kan man väl få göra ibland. Det har också jag gjort. I sämsta fall handlar det bara om att torpedera och uppnå minskad tillit i vårt samhälle. Jag yrkar bifall till vår gemensamma reservation.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag kan instämma i mycket av det utskottets ordförande säger i sitt anförande, även att en regering måste vända på alla stenar och se om man kan öka vaccintillströmningen till Sverige. Men där har vi ju fått svar från regeringen att man har gett sin förhandlare i uppdrag att vända på alla stenar och att vidta alla åtgärder som är tänkbara. Grundproblemet är att det inte finns mer vaccin att tillgå på marknaden. Bland de fyra konkreta förslag som finns i utskottsinitiativet är det ett som gör mig förvånad. Det är just att utskottsmajoriteten tycker att regeringen bör ta initiativ till omfördelning av vaccindoserna inom EU. Som jag sa i mitt anförande hade alla länders regeringar möjlighet att teckna avtal om ett antal doser i förhållande till sin folkmängd. Sverige valde att göra det, förstås, och att också betala motsvarande. Vissa länder gjorde det inte: Tjeckien, Slovakien och Österrike. Därför begärde just de länderna att man skulle omfördela när de såg att de fick mindre - de fick exakt det de hade beställt, men de skulle vilja ha mer. Då sa Sverige: Nej, precis som alla andra hade ni chansen att betala och teckna avtal om att få en andel i förhållande till er folkmängd. Jag tycker att det var ett klokt beslut. Sedan är det en annan sak att vi givetvis kan dela med oss om vi får ett överskott i Sverige. Men jag kan inte förstå utskottsmajoriteten, som nu säger att Sverige bör ta initiativ till en omfördelning av de vaccindoser som finns tillgängliga inom EU för att vi i Sverige, som redan i dag får exakt den andel vi ska ha beroende på befolkningen, ska få mer. Det är för mig obegripligt hur utskottsmajoriteten kan hamna i den ståndpunkten.

Fru talman! Vi har, precis som utskottsordföranden påpekar, varit väldigt kritiska till hur regeringen har valt att hantera pandemin på ett stort antal punkter. Men i just den här frågan är det för mig obegripligt hur man kan säga till regeringen att de ska göra något de redan gör i dag. Det är två saker som skiljer sig åt. Det ena handlar om att omfördela i förhandlingar. Där får ju vi i Sverige redan de doser vi ska ha beroende på vår befolkning. Frågan om omförhandling var uppe på bordet för ett par månader sedan. Nu ser vi i dag en stor tillströmning. Precis som man sa i utskottet gör regeringen redan i dag det man kan för att hitta ytterligare doser till Sverige. Kanske kommer vi inte att ha behov av dessa doser själva, för just nu är ju tillströmningen oerhört stor. Det kommer sannolikt att bli ett överskott av doser som vi sedan kan fördela till andra, mer behövande länder. Det andra, som är obegripligt för mig, handlar om vad regeringen ska göra i ett läge där riksdagen beslutar att man ska gå in och försöka tillskansa Sverige fler doser än vad som kommer från länder som vill bli av med sina. Det blir knepigt om riksdagen fattar ett sådant beslut. Okej, vi ska gärna ta emot ytterligare doser. Det är inget problem. Det är något som regeringen redan gör i dag, vilket man också har redovisat i utskottet. Att däremot säga att vi i förhandlingar ska försöka hitta en ny lösning som gör att Sverige får fler doser är något helt annat.

Fru talman! Ledamoten Acko Ankarberg Johansson efterlyser mer initiativ och förmåga av regeringen. Liksom tidigare framförts här är man såklart intresserad av vad mer regeringen kunnat göra. Vi har alla fått samma information i utskottet, och jag tycker att den informationen var tydlig och klar, i alla fall för mig. Regeringen har gjort det regeringen kan göra. Man har med hjälp av experter, myndigheter och i detta fall samarbete inom EU försökt försäkra sig om att få vaccinleveranser till bland annat Sverige. Ett utskottsinitiativ är ett viktigt demokratiskt verktyg. Men jag tycker personligen att det ska användas med omsorg, för det är ett kraftfullt verktyg. Det finns all anledning att kritisera och ifrågasätta. Jag är personligen inte odelat okritisk till regeringens sätt att agera under pandemin, men det är alltid enkelt att vara efterklok. Jag tycker att man ska ha en ödmjuk inställning till pandemin och det vi vet nu och det vi visste för ett år sedan. Låt mig fråga Acko Ankarberg Johansson: Exakt vad skulle regeringen ha gjort som man inte har gjort? Vad är det som säger att regeringen inte gör det du efterfrågar just nu? Jag tycker att informationen har varit tydlig.

Fru talman! Regeringen har under hela pandemin gjort allt som står i deras makt för att försäkra sig om vaccinleveranserna. Som jag sa i mitt huvudanförande är vi alla lika besvikna och frustrerade över bland annat Astra Zenecas uteblivna leveranser. Men vi vet att det är en oerhört komplicerad process att framställa ett vaccin och att saker kan gå snett. Tyvärr går det inte att starta en ny tillverkningslinje på en dag, utan det tar lång tid. Här har Sverige via EU varit mycket progressivt genom att tillskjuta stora ekonomiska resurser. Som jag också sa i mitt huvudanförande får vi många fler doser än vi behöver, dels för att försäkra oss om att klara mutationer och kunna ge påfyllnadsdos, dels för att vara solidariska med andra länder som behöver. Jag instämmer i att pandemin inte är ett EU-problem utan ett världsproblem. Vi måste få bort viruset eller i alla fall få det under kontroll. Fru talman! Jag ställer mig ändå lite frågande till att detta utskottsinitiativ tas. Jag tycker att det ska vara mer konkret när man använder ett sådant kraftfullt verktyg.

Fru talman! Vaccinet är vårt hopp. Det räddar liv och är vägen ut ur den pandemi vi befinner oss i. Vaccineringen skapar förutsättningar för att vi ska kunna lätta på de restriktioner och rekommendationer som bromsar vår ekonomi och gör att Sveriges redan före pandemin alldeles för höga arbetslöshet nu stiger ytterligare. Vaccinet ger verkligen hopp, men regeringen får inte bara hoppas och luta sig tillbaka. Tvärtom behöver regeringen kliva fram, visa ledarskap och ta ansvar för att säkerställa en snabb och framgångsrik vaccination. Men, fru talman, regeringen har brustit i sitt ansvar och ledarskap genom att vara passiv och reaktiv, något som tyvärr är typiskt för regeringens samlade coronahantering. Vi såg det under pandemins början med det testningshaveri som då utspelade sig och som sannolikt är en viktig delförklaring till att smittspridningen i Sverige har varit så omfattande. Testning och smittspårning har inte alls fungerat tillräckligt bra - och gör det fortfarande inte. Fortfarande saknar Sverige en digital smittspårningsapp, och fortfarande överlämnas ett alltför stort ansvar för smittspårning på den enskilda individ som testat positivt för covid-19. Det duger inte. Smittspårningen måste förbättras. Vi såg också regeringens saktfärdighet i hanteringen av den mycket stora smittspridningen inom äldreomsorgen. Som Coronakommissionen konstaterade kom det nationella besöksförbudet sent, och regeringen bär ett stort ansvar för att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Vi såg även att regeringen inte var förberedd på vare sig den andra eller den tredje vågen av pandemin. Fru talman! Dagens debatt handlar om vad regeringen borde ha gjort men först och främst om vad regeringen behöver göra framöver i frågan om vaccin. På Moderaternas initiativ kräver nu riksdagen det som egentligen borde vara alldeles självklart, nämligen att regeringen ska vända på varje sten för att säkerställa att vi får tillgång till så mycket vaccin som möjligt, så snabbt som möjligt. Vi moderater är djupt kritiska till regeringens passivitet och enkelspårighet i vaccinfrågan. Det är jättebra att EU gemensamt har kunnat upphandla vaccin, men vi moderater har hela tiden varit tydliga med att regeringen inte enbart får förlita sig på EU utan också behöver agera på egen hand. Men i stället för att göra allt för att Sverige tidigt skulle få köpa vaccin valde regeringen att avvakta EU:s gemensamma upphandlingar. Regeringens enkelspåriga vägval var, menar vi moderater, ett misstag. Fru talman! Vi kan naturligtvis inte veta om den svenska vaccineringen hade kommit längre, och inte heller hur mycket längre, om regeringen inte hade lagt alla ägg i en och samma korg. Men vi vet att vaccinationerna i Sverige är allvarligt försenade på grund av bristen på vaccin. Och vi vet att ansvarsfördelningen mellan staten och regionerna i vaccinfrågan är alldeles glasklar. Det är regeringen som har ansvar för leveranserna av vaccin, och det är regionerna som har ansvar för att genomföra vaccineringen. Fru talman! När vi moderater i början av mars lade fram initiativet skulle Sverige vid den tidpunkten ha fått 3 750 000 vaccindoser men hade bara fått omkring 1,1 miljon doser levererade, alltså knappt 30 procent av de förväntade leveranserna. Den 1 april tvingades regeringen till slut ge upp målet att alla vuxna ska ha vaccinerats under första halvåret 2021. Priset för denna försening är extremt högt. Ytterst handlar om det om människoliv men också om jobb och företag och om krossade drömmar och livsverk. På samma sätt är vinsterna med att påskynda vaccinationerna fantastiska. Liv kan räddas, trycket på hälso och sjukvården kan lätta och den ekonomiska återhämtningen kan ta fart. Riksbanken uppskattar att varje månad som pandemin kan förkortas innebär vinster på ungefär 25 miljarder kronor och besparingar för den offentliga sektorn på 20 miljarder kronor i termer av bnp. Fru talman! Nu äntligen ser vi hur leveranserna av vaccin tar fart och därmed vaccineringen, men regeringen får inte slå sig till ro och göra som ledamoten Dahlqvist så tydligt gjorde i sitt anförande, nämligen tänka att faran nu är över och att vi snart är vid målsnöret. Moderaterna och nu en majoritet av riksdagen kräver att regeringen vänder på varje sten och undersöker varje möjlighet att öka tillgången till vaccin och därmed åstadkomma en snabbare vaccination. Konkret handlar det om åtgärder och insatser på EU-nivå för att säkra att avtalade leveranser kommer och ingångna avtal hålls, men det handlar också om att titta på möjligheten att teckna nya avtal tillsammans med andra länder - gärna i nordiskt samarbete, som ledamoten Acko Ankarberg Johansson lyfte fram - eller helt på egen hand för Sveriges del. Vi tycker att möjligheten till omfördelning åtminstone måste diskuteras. Alla inser att detta är svår materia och att det inte är enkelt, men vi tycker att varje möjlighet måste prövas. Regeringens passivitet kräver riksdagens handling. Därför är dagens beslut och debatt viktiga. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang påminna om att vi inte bara behöver säkra tillgången till vaccin här och nu i det korta perspektivet. Sannolikt behöver vi påfyllnadsdoser för att upprätthålla vaccinationsskyddet, och vi behöver sannolikt också doser för att hantera att coronaviruset förändras och muterar. Detta är bara början på ett långsiktigt arbete med att skydda vår befolkning mot den allvarliga sjukdom som coronaviruset orsakar. Nu gäller det för regeringen att lära av sina misstag och att gå från passivitet till aktivitet. Ingen påstår att det är enkelt att öka inköpen och Sveriges tillgång till vaccin, men jag är övertygad om att alla svenskar förväntar sig att regeringen åtminstone försöker, att man prövar varje möjlighet och att man vänder på varje sten. Detta är vad regeringen nu måste göra. Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag och till utskottets förslag till tillkännagivande.

Fru talman! Det är självklart att man ska granska, kritisera och ifrågasätta när man är i opposition. Det är politikens spelregler, och det är också ett sätt att utveckla demokratin och få till bättre förslag, som ledamoten Johan Hultberg sa i sitt anförande. Däremot, fru talman, förstår jag inte vilka stenar det är som regeringen ska vända på som den inte redan har vänt på. Det skulle vara intressant att höra från Johan Hultberg vilka åtgärder han saknar, konkret. Det är enkelt att stå och kritisera, men jag tycker att det är lite flummigt och ingenting konkret. Ge mig besked, Johan Hultberg, om vad det är regeringen har missat som du anser är så viktigt nu och framöver! Fru talman! När det gäller den generella kritiken om passivitet och missar vid testning och i äldreomsorgen vill jag påminna ledamoten Johan Hultberg om att regeringen tillsammans med samarbetspartierna har gjort historiska satsningar på bland annat välfärdsområdet. Det har varit brister även tidigare inom bland annat äldreomsorgen, och det beror på en långsiktig politik där man har prioriterat skattesänkningar före välfärden. Vi prioriterar välfärden först. Sedan vill jag påminna Johan Hultberg om att vi har 21 regioner i vårt land, fortfarande. De ansvarar för testningsverksamheten. Man kan diskutera om detta är klokt eller inte. Den frågan kommer säkert upp - hur vi ska göra med huvudmannaskapet. När det gäller äldreomsorgen, fru talman, som ledamoten kritiserar, är den som vi vet ett kommunalt ansvar, och de flesta kommuner som har misslyckats är borgerligt styrda.
Fru talman! Låt mig börja där ledamoten Dahlqvist slutade. Det är uppenbart att Socialdemokraterna är helt upptagna av att fly undan ansvar för alla frågor som handlar om pandemin. Coronakommissionen har varit tydlig i sin kritik mot regeringen, och det var den som jag hänvisade till. Nu försöker ledamoten Dahlqvist lägga över allt ansvar på kommunerna, trots att Coronakommissionen har varit extremt tydlig med att det ytterst är regeringen som styr riket och som bär ansvar för de allvarliga brister vi ser inom äldreomsorgen. Det hade varit klädsamt och bra, tycker jag, om ledamöter från Socialdemokraterna som är engagerade i socialutskottet visade lite självkritik och tog initiativ för vad man kan göra framöver. Det var det som denna debatt skulle handla om - vad vi kan göra framöver för att lära av det som har varit och säkerställa att vi skapar en bättre äldreomsorg i morgon. Ja, det är sant som ledamoten Dahlqvist säger att regeringen har skjutit till mycket pengar till regionerna för att täcka de kostnader som uppstått och för att trygga till exempel inköpen av vaccin. Men, fru talman, pengar kan inte sminka över bristen på ansvarstagande och ledarskap från regeringens sida. Vad jag efterfrågar från regeringen är att man vänder på varje sten i frågan om vaccinationer. Det har man inte gjort. Man har gjort ett vägval. Man gjorde ett enkelspårigt vägval där man lade alla ägg i en korg. Man testade inte andra möjligheter och vägar att köpa vaccin utöver den EU-gemensamma upphandlingen. Jag var en av de absolut första ledamöterna i denna riksdag som efterlyste att Sverige skulle ta initiativ till en gemensam EU-upphandling. Jag skrev frågor, och jag lyfte upp det i diskussioner i EU-nämnden och också i socialutskottet. Då möttes jag mest av suckar och besked om att det låg så långt framme. Jag är glad över att regeringen till slut hörsammade detta och slog in på spåret att man behöver jobba gemensamt inom EU, men jag är kritisk till att regeringen inte parallellt har arbetat med att teckna nationella avtal. Jag förväntar mig att regeringen gör det nu framåt. Andra länder har redan påbörjat diskussioner med bolag som EU ännu inte har upphandlat från och tecknat avtal med. Det borde naturligtvis också den svenska regeringen göra.
Fru talman! Jag tackar dig, Johan Hultberg, för ditt svar. När det gäller vad regeringen gör nu och framöver tycker jag att det är väldigt tydligt vad vårt statsråd Lena Hallengren har sagt och även vad vår vaccinsamordnare har sagt. Vaccinsamordnaren har varit tydlig i sitt besked när han har besökt utskottet flera gånger. Han har fullt mandat och full befogenhet att undersöka alla möjligheter med alternativa tillverkare och leveranser. Jag vet att ledamoten Johan Hultberg också tycker att EU i grunden är bra, och jag välkomnar att vi har samma syn. Men att lägga alla ägg i samma korg, som han säger, går tvärtemot det som var EU:s strategi. Man tecknade avtal med massvis av olika leverantörer för att säkra att vi skulle få något eller några godkända vacciner. Nu gick det mycket bättre än vi vågade hoppas på. Fru talman! Jag efterlyser fortfarande konkreta besked från ledamoten. Vad är det som regeringen inte har gjort eller som regeringen ska göra framöver? Jag tycker att vår gemensamma information har varit självklar och tydlig för mig, att man nu undersöker precis varje sak. Kan man teckna avtal om ryska vacciner? Kan man hitta andra leverantörer? Kan man bygga upp mer tillverkning och så vidare? Problemet just nu är att vi väntar på besked om till exempel vaccinet från Ryssland är så bra som sägs. Vi vill ha säkra och goda vacciner.
Fru talman! Jag är inte kritisk mot vaccinsamordnaren Richard Bergström och inte heller mot de mandat som han har. Det kom äntligen besked när vi kallade Richard Bergström och regeringen till oss i utskottet om att han har mandat att titta på andra möjligheter. Men frågan är om han verkligen har gjort det. Den uppfattning som jag fick vid det mötet var att man valde väg, och man valde att enkelspårigt slå in på den EU-gemensamma upphandlingen. Vad vi moderater har sagt under hela pandemin i frågan om vaccin är att vi i Sverige måste jobba i två parallella spår. Vi behöver jobba genom att upphandla vaccin gemensamt med andra europeiska länder inom EU. Det har varit framgångsrikt, vilket vi också skriver i utskottets ställningstagande, att vi den vägen tidigt har kunnat få tillgång till vaccin. Men vi är kritiska till att Sverige inte också bedrev ett aktivt arbete i det parallella spåret, alltså att på egen hand teckna avtal. Vi ser att andra länder har klarat av att göra båda sakerna. Till exempel Tyskland har tecknat avtal vid sidan om EU-upphandlingen. Vi ser nu att en lång rad länder för diskussioner med bolag som ännu inte ingår i EU-upphandlingen. Frankrike, Tyskland och andra länder för den diskussionen bland annat med det bolag som är aktivt här i Sverige, nämligen Valneva. Den typen av aktiviteter och åtgärder måste också den svenska regeringen göra. Det har man hittills inte gjort. Sverige behöver vända på varje sten. Och det räcker inte att man har mandat att vända på varje sten, utan man behöver också göra det. När jag har lyft fram frågan om omfördelning för statsministern - senast vid återrapporteringen från Europeiska rådet strax före påsk - har han gett ett rätt uppgivet intryck. Han sa att det nog är utsiktslöst. Man vill inte ens försöka. Och det är konkret vad jag och Moderaterna förväntar oss och kräver, att regeringen åtminstone försöker.

Fru talman! Jag kan säga samma sak som jag sa tidigare när jag begärde replik, nämligen att jag kan instämma i väldigt mycket av det som ledamoten Hultberg lyfter fram här i kammaren - en skarp kritik mot regeringen på ett stort antal punkter när det gäller hur man har hanterat pandemin. Den listan kan göras väldigt lång. Därför blir det helt obegripligt att det är just en av de få saker som jag måste säga att regeringen faktiskt har gjort rätt som leder till ett utskottsinitiativ och som ska debatteras i kammaren. Men nu förstår jag att detta lite grann beror på ett missförstånd. Ledamoten Hultberg säger att regeringen har valt att lägga alla ägg i samma korg. Men det är precis det som regeringen inte har gjort, utan man har gemensamt tillsammans med samtliga EU-länder valt att upphandla vaccin från alla de stora vaccintillverkarna. Enligt min bild är det inte att lägga alla ägg i samma korg. Att lägga alla ägg i samma korg är vad Israel har gjort som tecknade avtal bara med Pfizer. Men att EU gemensamt har tecknat avtal med alla de stora vaccintillverkarna kan aldrig vara att lägga alla ägg i samma korg. Sedan är det självklart att man ska undersöka alla möjligheter som därutöver finns. Och det svaret har vi fått väldigt tydligt i utskottet. När ledamoten Hultberg talar om vad som ytterligare ska göras ska det vändas på varje sten. Regeringen säger att man vänder på varje sten. Man ska säkerställa. Nu går det till och med till rättslig process. Allt måste prövas. Sedan handlar det om frågan om omförhandling av det avtal som i grunden finns. Jag kan förstå att statsministern var tveksam till det beroende på att omförhandling var det som hade diskuterats och där man inte hade sett att det var framkomligt på grund av att de länder som inte hade valt att köpa det som de kunde inte heller skulle ha mer. Men vilka länder är det som har varit framgångsrika i att hitta andra metoder? Är det Ungern eller Storbritannien?
Fru talman! Jag måste säga att jag blev besviken när jag hörde ledamoten Anders W Jonssons inlägg här tidigare. Jag har lärt känna honom som en seriös politiker som inte slarvar med fakta. Men det var vad ledamoten Anders W Jonsson tyvärr gjorde i sitt inlägg. Det var uppenbart att han antingen inte hade läst utskottets ställningstagande eller att han medvetet förvanskat vad som stod i det. Det insinueras att vi moderater och övriga som står bakom detta utskottsinitiativ skulle vilja köpa vaccin som inte är godkänt. Det insinueras faktiskt inte utan sas rätt ut att vi var kritiska till att Sverige har tecknat avtal genom EU och gjort gemensamma upphandlingar. Så är det inte alls. Det är falskt. Vi moderater är positiva till att Sverige har hittat en EU-gemensam lösning. Men vi tycker att Sverige parallellt med det också borde ha testat möjligheten att teckna egna avtal och också framåt behöver undersöka dessa möjligheter. Vi ser att andra länder har klarat av att göra detta. Jag är ödmjuk inför svårigheten att få tag på ytterligare vaccin. Men jag tycker att regeringen måste pröva alla möjligheter. Min bestämda uppfattning är att regeringen inte har gjort det. När partiledarna förde diskussioner i frågan var statsministerns besked fram till i juni att man från regeringens sida menade att man inte helt och fullt kan förlita sig på EU-upphandlingen utan att man måste fortsätta att arbeta också i ett svenskt spår. Men det har man sedan inte gjort. Varför har man gett upp detta arbete? Det undrar jag. Vi ser nu, som sagt, att det finns bolag som EU inte har avtal med, till exempel Valneva. Där förväntar jag mig naturligtvis att Sverige för diskussioner. Jag inser att det är svårt att diskutera omfördelning. Men vi ser nu att länder väljer att inte använda vissa vacciner och att det har varit stora leveranser av vaccin som enskilda länder inte har använt.
Fru talman! För dem som lyssnar på denna debatt blir det en helt obegriplig debatt. Här har vi en regering som har hanterat en pandemi på ett antal felaktiga sätt, och där finns det all anledning för riksdagen att vara skarpt kritisk. Men när det gäller den övergripande frågan - hur vi kortsiktigt och långsiktigt ska se till att vi får så stor tillgång på vaccin som möjligt till den svenska befolkningen och sedan dessutom kan börja säkra upp för andra delar av världen genom att dela med oss - har regeringen agerat på ett förvånansvärt klokt sätt. Man har utsett en vaccinsamordnare med ett väldigt brett mandat att titta på två vägar, nämligen EU-samordning och dessutom möjligheten att därutöver teckna avtal för lilla Sverige. Man kom snabbt fram till att den enda framkomliga möjligheten till en början var just att tillsammans med övriga EU-länder teckna avtal. Det har gynnat Sverige. Vi har fått en väldigt stor tillgång på vaccin, även om det var leveransproblem till en början. Det här utskottsinitiativet kom alltså i en tid då det var problem med leveranser. Jag kan förstå tidsandan då, med tanke på Österrikes kansler som åkte till Israel och skulle förhandla om vaccin där och med tanke på Orbán som började vaccinera med Sputnik och annat. Men jag kan inte begripa vad det är ytterligare som den svenska regeringen eller någon annan regering skulle ha gjort. Man har följt EU-spåret, och man har dessutom sonderat marknaden. Men, som vaccinsamordnaren sa i utskottet: Det är inte så att det finns en massa extra vaccin att köpa på marknaden. Om det nu visar sig att andra EU-länder vill omfördela till Sverige är det klart att vi inte kommer att säga nej till det, givet att vi har det behovet. Men det här initiativet är inget annat än ett kraftfullt slag i luften, fru talman. Det är att sparka in en öppen dörr.
Fru talman! Jag måste säga att jag förvånas över den här tillbakalutade inställningen. Jag är genuint förvånad över den. Vi hade naturligtvis aldrig väckt det här initiativet om vi inte var bekymrade, på riktigt, över att regeringen tycker att man nu har gjort allting - att det inte finns någonting mer att göra och att man är färdig. Vi är inte alls färdiga. Vi är i början av ett långsiktigt arbete med att ge vår befolkning ett effektivt skydd mot den sjukdom som coronaviruset orsakar. Vaccinet är vårt ljus i tunneln, och vi måste som land göra allt vi kan för att befolkningen här och nu ska vaccineras så fort som möjligt och för att vi långsiktigt ska kunna erbjuda påfyllnadsdoser och doser som tar hänsyn till att viruset sannolikt muterar och förändras. Regeringen har dock inte tagit de initiativ som krävs, och när regeringen inte tar initiativ måste riksdagen göra det. Det var först när det blev uppenbart för regeringen att det fanns en majoritet som stöttade Moderaternas initiativ som man sa att man självklart tittar på andra möjligheter vid sidan av EU-upphandlingen. Innan dess hade man bara ryckt på axlarna och nonchalerat alla förslag och krav på att ta andra initiativ. Denna passivitet ger nu också ledamoten Jonsson uttryck för. Han säger att vi naturligtvis inte ska säga nej till ytterligare vaccin om vi får frågan. Men vi ska inte vänta tills någon ställer frågan; vi ska undersöka varje möjlighet. Vi ska proaktivt ta kontakt med andra länder för att efterhöra om Sverige kan få ta del av det vaccin som det landet inte behöver eller vill använda. Vi ska aktivt ta diskussioner med läkemedelsbolag som ännu inte ingår i den EU-gemensamma upphandlingen. Vi ska göra allt vi kan för att påskynda den svenska vaccineringen.

Fru talman! Vi befinner oss i en väldigt svår tid, och många har drabbats hårt av pandemin. Läget är fortfarande mycket allvarligt. Vi närmar oss alltså 14 000 döda i covid-19, och man känner naturligtvis en stor oro inför var detta ska sluta. Fru talman! Sverige har för närvarande den högsta samhällssmittan i hela Europa. Av de 15 värst drabbade regionerna i Europa ligger 13 i Sverige. Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat i Sverige under elva veckor i följd, och den här vågen av smitta är högre och längre än i andra svårt drabbade länder. Samma sak var det faktiskt förra våren, med resultatet att det blev många fler långtidssjuka och avlidna än vad som troligtvis hade varit nödvändigt. Tyvärr kommer det att dröja till efter sommaren innan antalet vaccinerade är tillräckligt stort för att smittspridningen ska dämpas ordentligt. Med dagens smittnivå kommer ytterligare uppemot en halv miljon svenskar att ha drabbats av covid-19, varav tiotusentals kommer att få långvariga eller svåra besvär. Frågan man ställer sig är, fru talman: Har regeringens verktygslåda av åtgärder för att trycka tillbaka smittspridningen i samhället tagit slut? Eller har regeringen valt att inte använda de verktyg som faktiskt finns och som kanske skulle kunna göra skillnad nu när vi har Europas högsta smittspridning? Fru talman! Det finns dock ett ljus i mörkret, som vi alla har hoppats på, och det är vaccinet mot covid-19. Det är det den här debatten handlar om. Sverige får i dag vaccin mot covid genom EU-ländernas gemensamma upphandling, vilket i grunden är ett bra och väldigt klokt beslut. Men tyvärr har vissa förfaranden inte fungerat så bra som man hade hoppats på. En hel del leveranser har försenats eller helt uteblivit, vilket har inneburit att EU-länderna ligger efter en rad andra utvecklingsmässigt jämförbara länder i världen. EU satte ju stort hopp till Astra Zenecas vaccin, och nu är det Astra Zeneca som har de största leveransproblemen medan Pfizer och Moderna har levererat ungefär som de sagt och lovat. Folkhälsomyndigheten lämnade den 8 december 2020 en prognos för leveranserna om 17 miljoner doser det första halvåret 2021, men nu visar den nya prognosen att leveranserna blir sammanlagt 11 miljoner doser under samma tidsperiod. Det är alltså 6 miljoner färre doser än man trodde från början, och det är naturligtvis inte bra. Man ska komma ihåg att möjligheten till vaccination givetvis påverkar företagens verksamhet och arbetstillfällen men att det ytterst handlar om att rädda människors liv och hälsa. Därför är det lite beklagligt att regeringen inte har bevakat Sveriges tillgång på vaccin hårdare än man gjort och att man inte i ett tidigt läge har sett över ytterligare vägar för att säkra tillgången på vaccin. Vi anser att regeringen faktiskt måste göra mer och själv undersöka fler vägar för att få tag på godkänt vaccin till vår befolkning. Vi kan inte bara sitta och hoppas att EU kommer att lösa det här. Vi vet ju inte hur situationen blir i höst - smittan kanske ökar, och mutationerna kanske blir fler. Det kanske blir fler leveransproblem. Därför måste regeringen agera och pröva alla möjligheter för att se att avtalade leveranser av vaccin genomförs. Det gäller naturligtvis också att ingå nya avtal där det är möjligt, och det kan man göra tillsammans med nordiska länder eller på egen hand. Som tidigare har sagts här måste vi vända på varje sten och se vad man kan göra framöver. Vi vet nämligen inte hur situationen blir i höst och om den kanske till och med blir värre. Det kanske blir en fjärde våg, och en femte - ingen vet. Därmed ställer vi oss bakom utskottets förslag till beslut.

Fru talman! En helt otrolig forskningsinsats har gjort att det nu finns inte bara ett utan flera vacciner mot covid-19 - mot det virus vi för ett och ett halvt år sedan inte ens visste fanns. Tack vare EU blev Sverige del av stora vaccinavtal, och det är jag väldigt tacksam och glad över. Sjukvården har hela våren stått redo med bemanning, lokaler och logistik. Detta är en jätteapparat som spelar stor roll för människor. De avtal som EU har tecknat, fru talman, har gett Sverige tidig tillgång till vacciner. Det är inget snack om saken - det var helt rätt väg att gå. Men leveranser har både försenats och helt uteblivit. Prognosen som i december var 17 1⁄2 miljon doser fram till i sommar ligger nu på 11 miljoner. Det är inte konstigt att det hackar, utan det är fullt begripligt. Samtidigt är ju tillgången till ett godkänt och säkert vaccin till var och en som behöver det vårt enda verkligt kraftfulla vapen för att bekämpa pandemin. Möjligheten till vaccination, fru talman, påverkar ju vår hälsa på så många sätt; det handlar om isolering, sjukdom och rehabiliteringsbehov. Vaccinationen är också avgörande för att sjukvården ska orka. Den är avgörande för företag, för jobb och för skatteintäkter till välfärden på sikt. Och självklart handlar detta ytterst om människors liv. Här måste vi vända på varje sten för att se till att varje dos som kan komma sköra människor till del också kommer till detta land. Är det så att det finns länder som tidigare har tecknat högriskavtal och som får ett överskott ska vi självklart proaktivt försöka att få del av detta. Är det så att man kan omfördela ska vi självklart snabbt vara där och säga: Vi vill gärna! Alla måste hjälpas åt på denna planet, och vi får inte sitta och vänta. Vi måste vara en aktiv del - en mycket aktiv spelare - i att få vacciner till vår egen befolkning och naturligtvis i att hjälpa dem som inte själva kan runt om i världen. Finns det fler vägar att gå? Det är helt enkelt detta som är grundfrågan. Här säger regeringens egen strategi att den vilar på tre ben. Det handlar om den nationella planen för hur vaccinationen ska genomföras i landet, där Folkhälsomyndigheten är en mycket viktig spelare. Det handlar om vaccinsamordnaren, som internationellt ska göra ett stort arbete - och som har gjort ett fantastiskt arbete - för att säkra att vaccinet når Sverige. Det handlar också om det regeringen själv kallar sitt eget fortsatta internationella arbete. Det är på denna punkt jag inte är övertygad, precis på samma sätt som jag inte blev alldeles övertygad när jag i januari förra året ställde en fråga om vår beredskap inför en eventuell pandemi - den som vi sedan dess har levt i - och fick svaret att det var regionerna som var ansvariga för sjukvården. Jag fick också till svar att man hade ett avtal om influensavacciner - vad nu detta hade med saken att göra - och att en utredning om beredskap för övrigt skulle bli färdig i september nästa år; den är alltså fortfarande inte färdig. Sådana svar övertygar inte, och lite grann upplever jag att svaren är likadana nu. EU-avtalet är fantastiskt, företag växlar upp sin produktion runt om i världen och vaccinsamordnaren gör ett fantastiskt arbete. Men det är inte detta som är min fråga, utan min fråga är vad regeringen gör proaktivt. Vad gör regeringen med sin makt? Vad gör den regering som vi har gett förtroende? Majoriteten i detta land har sagt att dessa personer ska ta ansvar för vad som händer. Det är tyvärr så enkelt att Nikita Chrusjtjov hade rätt när han sa att man inte kan koka halva hönan och sedan ta ägg från den andra halvan. Man kan inte ha makt utan att ta ansvar. Regeringen måste ta det fulla ansvaret för att dessa vacciner når Sverige. Detta går inte att lägga över på någon annan - inte på EU och inte på vaccinsamordnaren, även om de är viktiga spelare. Därför yrkar jag bifall, fru talman, till förslaget i detta betänkande. Vi måste alla hålla ut. Ingen av oss får släppa garden för tidigt. Regionerna måste få allt det stöd de behöver för att sjukvården ska klara detta hela vägen igenom. Det är helt avgörande att regeringen gör allt för att snabba på tillgången till vacciner, både under de månader som kommer och under åren framöver, och samtidigt naturligtvis förbereder för ett genomtänkt öppnande av vårt samhälle när vi väl nått så långt.